Fru talman! Låt mig börja med att rikta ett stort och innerligt tack till alla er som jobbar i den svenska hälso och sjukvården och omsorgen, till alla er som befinner er i frontlinjen av den här pandemin. Ni har gjort ett fantastiskt jobb, och nu väntar ytterligare utmaningar i takt med att smittspridningen återigen tar fart. Jag uppmanar alla att följa myndigheternas råd och riktlinjer. Nu är det inte tid att vara egoist. Lyssna! Hjälp till! Se till att sjukvården hinner med att hjälpa de människor som blir svårt sjuka i covid-19! De börjar nu återigen fylla sjukhusen. Låt mig också säga något till er som är unga och till synes friska. Även ni blir ibland mycket svårt sjuka av det här viruset. Framför allt drar ni smittan vidare till andra människor som är skörare än ni. Det handlar om era föräldrar och mor och farföräldrar och om andra som är mycket skörare än ni själva är. Det är människor som genomgår cancerbehandling. Det är människor som av andra skäl har nedsatt immunförsvar. Se till att hjälpa till så att de inte behöver få den här sjukdomen! Människor får cancer. Människor får hjärtsjukdomar. Det händer olyckor. Hälso och sjukvården hade redan före pandemin fullt upp med att hjälpa oss andra medborgare. Nu kommer en mycket stor grupp och fyller sjukhusen. Hjälp till att bryta smittspridningen nu! Fru talman! Dagens extra ändringsbudget handlar om Désirée, Bernt, Anita, Vanja, Eva, Stig i Umeå där jag kommer ifrån och många fler. Det är människor som arbetar och befinner sig i riskgrupp, och de är så pass utsatta att ett insjuknande i covid-19 kan komma att få mycket svåra följder. De människorna behöver få någon form av ersättning för att kunna stanna hemma från jobbet för att inte behöva riskera livet eller att ekonomin slås i spillror. De människorna och många fler pratade med Moderaternas socialpolitiska talesperson, Camilla Waltersson Grönvall. Jag vet inte hur många hon har pratat med som befinner sig i riskgrupper. Det var också Camilla Waltersson Grönvall som för Moderaternas räkning tog initiativ till och lade fram förslaget till det som då kallades smittbärarpenning och som vi i dag ska förlänga. Ett mycket gott arbete tillsammans med riksdagens andra partier, först i socialutskottet och sedan i riksdagens kammare, ledde till att allt detta kom på plats. Nu har också Maria Malmer Stenergard, Moderaternas socialförsäkringspolitiska talesperson, tillsammans med ledamöter från andra partier här i riksdagen sett till att det här stödet har hamnat på riksdagens bord i dag. Det är glädjande att stödet kommer att förlängas in i nästa år. Det är viktigt. Jag kan inte tolka Socialdemokraterna och Åsa Westlund på annat sätt än att det nu finns en tydlig majoritet för att de som befinner sig i riskgrupp inte ska behöva ha en klump i magen under julen på grund av att de inte vet om de kommer att kunna stanna hemma från jobbet eller inte. Det är ett väldigt bra besked till dem som befinner sig i en riskgrupp. Fru talman! Alla som lyssnar! Sanningen är dock att den här regeringen från första början bara ville hitta problem med det förslag om smittbärarpenning som Moderaterna lade fram. Man ville försöka förklara varför det inte skulle gå. Det lade man ned tid på, i stället för att försöka ta fram konstruktiva lösningar. Det är bra att riksdagen och riksdagens partier entydigt pressade på och såg till att man inte kom undan sitt ansvar. Fru talman! Vi moderater lovade från början av krisen att jobba konstruktivt och att göra allt vi kunde för att bidra till att Sverige på bästa sätt skulle ta sig igenom krisen. Vi visste inte vad vi stod inför. Men vi har lagt fram förslag om minskad smittspridning. Vi har tagit fram och drivit igenom förslag om mer pengar till vård och omsorg. Vi har tagit fram en stor del av och drivit igenom ekonomiska krispaket som har räddat svenska jobb och svenska företag. Det har varit nödvändigt. Regeringen har gång på gång tvingats till handling av riksdagen. Regeringen har ofta jobbat långsamt. Man har varit byråkratisk. Fokus har många gånger legat på att döpa om förslag på stöd som Moderaterna har lagt fram i stället för att göra dem så lite byråkratiska och så bra som möjligt. När Moderaterna lade fram förslag om omsättningsstöd blev regeringens bidrag att döpa om det till omställningsstöd och att förhala det. Den fråga vi i dag ska hantera en förlängning av lade Moderaterna fram ett förslag om i form av smittbärarpenning. Regeringens bidrag var att döpa om det, förhala det och inte bidra till annat än att hitta problem förrän en majoritet av riksdagen tydligt sa till regeringen vilken väg man skulle gå. I somras, när tiotusentals jobb hotades, valde regeringen att gå på semester i stället för att göra det som behövdes för att hjälpa till att rädda företagen. Återigen fick Moderaterna ta ledningen. Vi såg till att riksdagen pressade på för att stöden skulle komma på plats. Regeringen försöker gömma sig bakom sina myndigheter. Man vill inte ta ansvar. Man skickar fram statliga tjänstemän. Det är alltid regeringen som bär det yttersta ansvaret, fru talman. Är man inte beredd att bära det yttersta ansvaret ska man avgå. Då ska man inte bära regeringsmakten. Man kan inte gömma sig bakom statliga myndigheter och myndighetspersoner. Nu på morgonen såg jag också att regeringen i stället för att ta ansvar försöker skylla på sjukvården när det gäller smittspridningen och testningsverksamheten. Fru talman! Jag tycker att den här regeringen bör skärpa sig. Den bör göra sitt jobb. Vi befinner oss i en kris. Hjälp till! Arbeta konstruktivt! Se till att ha samma goda anda som vi många gånger har i Sveriges riksdag! Se till att vi tillsammans kan göra allt för att Sverige på bästa sätt ska ta sig igenom den här mycket svåra kris som vi faktiskt bara är i början av. Avslutningsvis vill jag säga något om det Åsa Westlund tog upp i sitt anförande om att det inte är lätt för regeringen och att det tar tid att ta fram saker. Så kan det absolut vara. Hon sa också att ingen annan hade förutsett vad som skulle hända. Jag vill påminna om att vi i den moderata budgetmotionen hade en mycket tydlig och stor krisbuffert. Vi skrev nämligen i vårt förslag till budget att vi inte vet om pandemin är över och vilka ytterligare krisåtgärder som kommer att behöva vidtas. I den moderata budgetmotionen fanns alltså det utrymme som Åsa Westlund hävdar inte finns för det här stödet och många andra stöd. Regeringen planerade för bra väder och goda tider, trots att vi är mitt i krisen. Det gjorde inte Moderaterna. Vi hade en ordentlig krisbuffert för att kunna få den här typen av stöd på plats. Med det yrkar jag bifall till utskottets förslag om förlängd ersättning för riskgrupper.

Fru talman! Läget är allvarligt. Allt fler intensivvårdas, och smittspridningen av covid-19 ökar snabbt igen. Därför är det som vi diskuterar i dag, förlängd ersättning till riskgrupper, otroligt viktigt. Fru talman! Samhället skulle stanna om busschaufförer, barnskötare och undersköterskor skulle jobba hemifrån. Klass avgör vem som riskerar att smittas och vem som kan klara sig undan. Visst kan det funka att jobba hemifrån om man jobbar som reklamare i Stockholms innerstad, men att jobba hemifrån fungerar inte riktigt lika bra om man ska köra nattåget till Malmö. Alla vi här är beroende av att hyllorna i affärerna fylls på med varor och av att det finns någon som kan ta hand om oss om vi blir sjuka. Arbetsgivaren har också ett ansvar för att ställa om och hitta andra arbetsuppgifter till den som tillhör en riskgrupp. Det finns redan i dag goda exempel på det, men det behövs fler. Det ser olika ut på olika arbetsplatser, och det skiljer sig mellan kommuner. Just därför behövs långsiktiga besked. Fru talman! Det är beklagligt att regeringen inte har kunnat agera snabbare för att säkerställa ersättningen till riskgrupper. Under perioden har människor drabbats hårt. Det är därför vi vill lyfta upp det här, inte för att säga: Vad var det vi sa. Men det har drabbat personer som har behov av att få ersättningen. Regeringen hävdar att den införda regleringen går att jämföra med att utforma en ny socialförsäkringsförmån. Jag sitter i vanliga fall i socialförsäkringsutskottet och har tidigare suttit i finansutskottet. Jag och Vänsterpartiet delar inte den bedömningen. Den konstruktion som regeringen har valt föreslog Vänsterpartiet redan i mars. Många har på grund av fördröjningen fått avslag på sina ansökningar, och flera har känt stor stress på grund av ovetskapen om vad som ska hända. Arbetsgivare som har ställt om har inte vetat hur länge det ska gälla, och arbetstagarna själva har inte kunnat känna trygghet i att veta att de även nästa månad slipper oroa sig för att utsättas för smitta. Fru talman! Av regeringen fick socialförsäkringsutskottet och även allmänheten först veta att det vid årsskiftet skulle bli stopp på ersättningen till riskgrupper. Då skulle man ha varit borta i mer än 180 dagar från jobbet, och då fick man vackert ställa om. Vänsterpartiet vill generellt ändra den typ av obegripliga regler som tyvärr finns i vår sjukförsäkring. Det får vara slut på stupstockar i vårt försäkringssystem, och det ska gälla alla sjuka, oavsett diagnos. Kanske kan pandemin föra något gott med sig. Kanske kan fler, kanske till och med andra riksdagspolitiker, kanske till och med moderater, förstå att vi inte kan ha det så här. Är man sjuk ska man ha rätt att vara det. Så är det bara. Fru talman! Vänsterpartiet föreslog därför ett utskottsinitiativ om att riskgrupperna ska få ersättning även efter årsskiftet. Jag vill inte påstå att det var Vänsterpartiets förtjänst - nej, det står ju till och med nedskrivet att vi inte är med och påverkar. Hur som helst har regeringen i alla fall nu meddelat att den vill förlänga perioden för ersättningen och antalet dagar till den 31 mars. Vänsterpartiet välkomnar förstås det här beskedet och förutsätter att regeringen också utökar antalet ersättningsberättigade dagar under samma period inom de tillfälliga förmånerna viss sjukpenning i förebyggande syfte, viss smittbärarpenning och viss tillfällig föräldrapenning. Vänsterpartiet förutsätter förstås att det här är på plats före årsskiftet, så att folk inte ännu en gång hamnar i ett glapp av ovisshet och ekonomisk stress. Sådant här måste bara funka. Fru talman! Jag ser det som självklart att de som har rätt till ersättningen också får den och att inga missbedömningar görs utifrån diagnoskriterier och annat. Den avgränsning som regeringen har gjort för personer som bor med någon som tillhör en riskgrupp är vi kritiska mot. Vi menar att bestämmelserna är för snäva. Även bestämmelser om vård av barn som tillhör en riskgrupp är problematiska då dessa endast omfattar barn som nyligen har varit allvarligt sjuka. Andra tillstånd som gör att de tillhör en riskgrupp ger ingen rätt till ersättning. En granskning av exempelvis tidningen Arbetet från augusti visade att underlaget om anhöriga togs fram i hast. Kanske kan regeringen nu ta chansen och se till att det här blir rätt. Jag skulle verkligen uppskatta det. Fru talman! Vi har lagt fram andra förslag om stora och viktiga förändringar av sjukförsäkringen som ska gälla alla som drabbas av sjukdom oavsett diagnos. Detta vill jag vara tydlig med. Människor drabbas inte bara nu av problem vad gäller försäkringsförmånerna, utan det gäller varje dag. Sjuka hamnar i situationer så att de inte kan försörja sig själva och får inte rätt till den ersättning som man har rätt till när man är sjuk. Vi har också vid flera tillfällen föreslagit ett mer balanserat svar på den ekonomiska krisen som vi nu befinner oss i. Företagen har fått stora omfattande stöd samtidigt som personalen inom sjukvården och äldreomsorgen - de som nu sliter - är hårt pressade på grund av otillräckliga resurser. Krispolitiken får inte bidra till ökade klyftor utan bör utformas på så sätt att vi kan bygga ett mer robust och starkare samhälle. Men bättre sent än aldrig, säger jag. Ersättningen till riskgrupper är en viktig del av krispolitiken.

Fru talman! Vi ska alla vara försiktiga och vi ska alla ta ansvar i dessa pandemitider. Extra viktigt är det att skydda de allra mest utsatta från covid-19, det vill säga de personer som vi vet hotas av en mycket allvarlig sjukdom om de skulle smittas. Kristdemokraterna har därför efterlyst åtgärder som skapar bästa möjliga skydd, inte minst vad gäller barn och vuxna samt deras anhöriga. Ett sådant är det som vi här och nu diskuterar, alltså förebyggande sjukpenning, föräldrapenning och viss smittbärarpenning. Vi yrkar således bifall till utskottets förslag för att denna om än mycket kraftigt försenade extraändringsbudget ska bli av, så att människor som stått utan ersättning nu åter ska få den. Fru talman! Det är på plats att vi nu under diskussionen om extraändringsbudgeten även får lov att markera kritik mot hur frågan har skötts. Som regeringen själv skriver handlar det nämligen om en ersättning som syftar till att "skydda de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp från att smittas av sjukdomen". Det är just mot denna bakgrund som det inte är acceptabelt med den senfärdighet som uppvisats. Det har drabbat utsatta människor inte bara ekonomiskt utan också psykiskt. I juni fattade vi i Sveriges riksdag beslut om att vissa riskgrupper skulle få rätt till en förebyggande sjukpenning. Den har gällt från den 1 juli till den 30 september. Den 15 september kom socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till socialförsäkringsutskottet. Då fick ministern med sig ett enhälligt besked. Samtliga partier i utskottet, och även i denna kammare, uttalade tydligt att den förebyggande ersättningen skulle gälla åtminstone året ut. Det var det tydliga besked han fick. Jag markerade då att Kristdemokraternas hållning är att ersättningen ska gälla fram till dess att ett vaccin finns tillgängligt. Det är nu nästan två månader sedan socialförsäkringsministern kom till utskottet. I dag ska vi äntligen fatta det beslut som gör det möjligt för de människor som under en tid har stått utan ersättning och som har begärt om en förlängning men fått nej från Försäkringskassan att åter få denna för dem ekonomiskt helt avgörande ersättning. Det är en obegriplig fördröjning som har skett av ett så viktigt beslut, som dessutom en helt enig riksdag står bakom. Kristdemokraterna har tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna i socialförsäkringsutskottet föreslagit ett utskottsinitiativ. Detta initiativ handlar om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att den som tillhör en riskgrupp ska kunna få förebyggande sjukpenning till och med den 31 mars 2021. Initiativet förslogs mot bakgrund av att regeringen så sent som för bara några få veckor sedan inte visade någon som helst ansats till att tänka längre än fram till den 31 december i år - detta trots att vi sedan en tid har en kraftigt ökad smittspridning av covid-19 i en majoritet av landets regioner. Initiativet handlar om att det i januari inte skulle uppstå nya glapp i ersättningen. Sedan initiativet lades fram har regeringen dock gått oss till mötes på den här punkten. Kristdemokraterna anser att möjligheten till sjukpenning för riskgrupper i förebyggande syfte ska gälla tills ett vaccin finns att tillgå, och detta bör prövas tre månader i taget. Varför denna historieskrivning? Den syftar inte främst till att kritisera regeringens senfärdighet, även om den både kan och ska kritiseras, utan den är helt nödvändig för att vi ska bekräfta den frustration, ilska och oro som dessa riskgrupper gett uttryck för via oräkneliga telefonsamtal och mejl. Känslan av otrygghet inför ett livshotande virus ska aldrig någonsin späs på för att besked inte kan ges eller beslut inte fattas i tid. Vi utgår från att alla har lärt sig av det som har skett och sker så att vi inte behöver återkomma om detta, utan att vi framgent hanterar riskgrupper på ett både klokt och tydligt sätt. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag vill börja med att be om ursäkt för att jag av olyckliga omständigheter inte var här och kunde hålla mitt anförande tidigare när jag var uppsatt på talarlistan. Jag är glad att det ändå gick att lösa. Vi står givetvis bakom regeringens förslag om att förlänga ersättningen för riskgrupper till december. Vi har varit tydliga med att vi hela vägen har stått bakom den här ersättningen. Det har vi gjort ända sedan utskottsinitiativet togs upp i socialutskottet. Jag vill dock som föregående talare, Hans Eklind från Kristdemokraterna, rikta kritik mot hur regeringen har skött hela processen. Det har ju försatt dessa utsatta grupper i en enormt utsatt situation. De har hela tiden fått vänta på besked, och de har fått stå utan ersättning. Innan denna ändringsbudget kom hade regeringen bara förlängt ansökningstiden men inte antalet dagar som skulle betalas ut. Först när socialförsäkringsutskottet kallade finansminister Magdalena Andersson till utskottet blev det fart på regeringen med att klämma fram den här ändringsbudgeten. Man har haft sedan i september på sig att ta fram den, och man visste att hela socialförsäkringsutskottet stod bakom en förlängning. Det är bra att man äntligen har tagit fram detta. Det är bra att regeringen efter att Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna samt även Vänsterpartiet i socialförsäkringsutskottet väckte ett initiativ om att förlänga efter december äntligen fick fart med att förlänga ersättningen till efter årsskiftet. Bara några veckor tidigare hade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi sagt att det var uteslutet att förlänga efter december. Jag är jätteglad att regeringen lyssnar till oppositionen, men det oroar mig vad som hade hänt om inte oppositionen hade funnits där och tagit ställning för de här utsatta riskgrupperna i deras situation. För mig är detta självklart: Tillhör man en riskgrupp och riskerar att bli allvarligt sjuk eller till och med kanske mista livet för att man går till ett jobb där det inte är möjligt att arbeta hemifrån ska man få ersättning och ha möjlighet att skydda sig från pandemin. För mig är det så självklart att vi inte ens borde behöva ha en debatt. Vi borde inte ens behöva diskutera detta i dag. Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper med anled-ning av coronaviruset Jag vill vara tydlig med att den reservation vi har absolut inte har något att göra med förlängningen. Den står vi bakom till hundra procent. Däremot tycker vi att regeringen också ska titta på hur man bedömer vilka som är i riskgrupp, för här har vi mött frustration och många frågetecken från dem som tillhör riskgrupper. Det har till exempel krävts att den som har ett allvarligt hjärtfel samtidigt ska ha diabetes eller någon annan sjukdom för att bli beviljad ersättning. Detta har skapat många frågetecken. Det var tidigare också så att man kunde ha en allvarligt nedsatt lungkapacitet men ändå skulle ha ytterligare en diagnos. Detta har regeringen nu åtgärdat, och det har kommit vissa direktiv från Socialstyrelsen om att man ska titta på det här, har jag fått veta av ett svar på en skriftlig fråga till regeringen. Men på Försäkringskassans hemsida står det fortfarande att den som har ett allvarligt hjärtfel ska ha ytterligare en diagnos. Vi vill skicka ett uppdrag till regeringen att se till att de som tillhör riskgrupper och riskerar att bli allvarligt sjuka får den ersättning som vi anser att de är berättigade till. Vi tycker att den här bedömningen är alldeles för snäv i dag. Det finns som jag ser det ingen risk för överutnyttjande. Man räknade med ungefär 100 000 ansökningar. I september fick vi uppgiften att 3 000 ansökt, så det är långt under vad man förväntat sig. Budgeten är inte utnyttjad. Jag yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i betänkandet.